Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. - Det är ju inte obekant för jordbruksministern att alltsedan vi fick denna lag 1970 har irritationen varit stor, inte minst ute på landsbygden, över den här sophämtningen. Jag kan instämma i den allmänna kritik som har förekommit, men det är inte ur den aspekten som jag tagit upp problemet i dag. Irritationen, vilken som sagts förut var stor, har blivit ännu större i dag när vi försöker att på olika områden spara energi och drivmedel. Man skall diskutera med myndigheter om tilldelning för att kunna få köra sin bil ute i glesbygderna i tillräcklig omfattning. Det gäller att få drivmedel till traktor och t.o.m. till motorsåg. Samtidigt kör då stora energikrävande sophämtningsbilar runt på landsbygden, ofta utan att egentligen ha så förfärligt mycket sopor att hämta. Detta är naturligtvis irriterande. Jag är medveten om möjligheterna till dispens, men det är en byråkratisk och tidskrävande åtgärd. Vad jag egentligen hade hoppats var att denna fråga kanske skulle stimulera statsrådet till att ta ett initiativ till att man rimligtvis i det läge vi nu har skulle försöka begränsa den här sophämtningen där den inte är oundgängligen nödvändig. Jag kan hänvisa till ett flertal insändare och artiklar från olika håll i vårt land, som visar vilken negativ effekt den här saken har rent psykologiskt i ett läge då vi i övrigt skall spara på energi och drivmedel. Även om vi skall spara på energi på alla områden, skall man kanske inte från statsmakternas sida göra det när det gäller att stimulera kommunerna att vidta åtgärder på detta område. Jag tror att det är mycket angeläget.
Herr talman! Denna fråga sönderfaller i två delar. Den första gäller det som kan ha samband med bensinransoneringen. Som jag angivit i mitt svar kan kommunerna, om de på denna väg kan göra besparingar och det finns omständigheter som talar för att de bör göra det, besluta om ändring i hämtningsintervallerna. Dock anses det angeläget att bevilja allmänna ändamål av detta slag bensintilldelning. För det andra har jag upplevt det så att vissa problem är förknippade med den lagstiftning som vi har fått. Jag kan redan nu säga att det pågår inom jordbruksdepartementet en översyn på grundval av erfarenheterna av tillämpningen av den nya lagen. I samband med denna översyn kommer vi att pröva om det finns anledning att i något sammanhang ändra på de bestämmelser som för närvarande gäller. Den kritik som jag förstår att herr Strindberg vill ge uttryck för över vissa företeelser i lagstiftningens spår har vi alltså redan beaktat inom departementet.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för det senaste beskedet. I samband med att vi i höstas diskuterade jordbruksutskottets betänkande nr 30 deklarerade man nämligen från regeringen och från socialdemokraterna att det med hänsyn till den korta tid som renhållningslagen hade varit i kraft inte fanns någon anledning att göra någon översyn. Jag är tacksam för det besked jag nu fått. Vidare säger statsrådet att kommunerna, i den mån de vill vidta sådana åtgärder som vi diskuterat, också har möjlighet att göra det. Det är gott och väl men jag tror t.o.m. att det hade varit värdefullt att de hade fått en stimulans uppifrån för att verkligen göra detta. Det är ett sådant initiativ jag skulle ha önskat från herr statsrådet.
Herr talman! Vi har under den oljekris som för närvarande råder upplevt att man på alla håll är mycket angelägen om att försöka åstadkomma de besparingar som kan vara rimliga och möjliga, och jag har på den här punkten stort förtroende för kommunernas eget omdöme. Jag tycker inte att staten i alla sammanhang behöver komma med pekpinnar till kommunerna. Jag är övertygad om att kommunerna själva kommer att medverka, såsom sker på alla andra håll i vårt samhälle i dag, till att försöka spara energi och olja i största möjliga utsträckning.

Herr talman! Tron att människan mår bra av att vara passiv mottagare av vård håller på att överges. Det är viktigt för hälsa och harmoni att individen själv tar aktiv del i det som händer henne, både vid sjukdom och vid barnsbörd. Många som arbetar inom sjukvården bejakar utifrån sin yrkeserfarenhet de nya signalerna som kommer från forskningen om en ny syn på patientens aktiva deltagande och skulle vilja anpassa vården efter dessa. Ibland kan emellertid trögheten att förändra rutiner, som byggts upp för att lösa obetydliga eller icke längre aktuella problem, hindra en förnuftig utveckling av vården. På förlossningsavdelningar är det t.ex. rutin att man genast efter födseln tar bort barnet från modern för att behandla ögonen , tvätta barnet och klä det. Härigenom hindrar man modern från den ursprungliga, fysiskt omedelbara hudkontakten med barnet som förmodligen kan underlätta ett positivt förhållande mellan mor och barn för framtiden. Gonorré borde kunna diagnostiseras före förlossningen. Det salvliknande lagret som barn har när de föds kan inte rimligen vara ohygieniskt så att det behöver tvättas bort genast. Det verkar snarare troligt att det är till för att skydda barnets hud. När barnet kommer från den 37-gradiga värmen i moderns kropp till rumstemperatur tycker man att barnet borde frysa och vill klä på det. Det verkar inte orimligt att modern har en spontan längtan att värma och skydda den lilla hjälplösa varelsen i sin famn och att upplevelsen av att hon själv förmår tillfredsställa barnets livsbehov är viktig för att ge henne det självförtroende hon behöver för att kunna skapa ett varmt, tryggt förhållande till sitt barn. Under hänvisning till vad som anförts hemställes om kammarens tillstånd att till herr socialministern få ställa följande fråga:

Herr talman! Herr Strindberg har frågat om jag är beredd att mot bakgrund av önskvärdheten att minska förbrukningen av eldningsolja framlägga förslag om att villaägare, som ändrar eller byter värmepanna mot panna som även medger uppvärmning 'med ved, torv eller liknande, berättigas till extra avdrag för uppkommen kostnad. Det av frågeställaren aktualiserade problemet är värt att överväga. Förslaget kräver emellertid en utförlig utredning för belysning av konsekvenserna för leverantörerna av värmeaggregat vid ifrågasatt omläggning samt vilka kriterier som skall gälla för att avdragsrätt skall föreligga. I samband med regeringens pågående översyn om de alternativ som kan föreligga för att möta en bristsituation på olja, är jag beredd att låta överse den fråga som här berörts.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
Detta är ingen stor fråga, men jag tror ändå att en generös behandling av villaägarna i det här avseendet på sikt skulle kunna bidra till att minska vårt behov och därmed också beroendet av importerade bränslen. Jag roade mig med att göra en undersökning av vad en sådan här ändring skulle kosta, och det visade sig att problemet inte är så enkelt för villaägaren. Det innebär en rätt stor kostnad — ungefär 4 000 kronor — eftersom i de flesta fall en ny panna får anskaffas. Till det kommer installationskostnad med i runt tal 1 000 kronor. Dessutom blir det ofta fråga om ingrepp i rökgångar och sådant. För den vanlige villaägaren är detta en stor kostnad, och jag tror att en positiv bedömning när det gäller att medge avdragsmöjligheter skulle hälsas med stor tillfredsställelse. Jag tackar än en gång för det positiva svaret. het i vissa fall
Herr talman! Herr Karlsson i Malung har frågat mig om jag överväger att i energibesparande syfte ställa in eller minska planerad repetitionsutbildning inom försvaret under den närmaste tiden. Krigsmaktens andel av landets totala drivmedelsförbrukning utgör omkring 0,5 procent. Denna siffra innefattar ej det flygdrivmedel, som används inom försvaret och som av säkerhetsskäl ej kan användas i civila sammanhang. Vid den repetitionsutbildning som planerats för ca 38 000 man under vintern och våren 1974 beräknas åtgången av drivmedel utgöra endast en mycket ringa del av krigsmaktens totala drivmedelsförbrukning. Krigsmakten har tilldelats en kvot av drivmedel som innebär 15 procent lägre förbrukning än motsvarande tid förra året. Mot bakgrund av en målsättning som innebär att den planlagda repetitionsutbildningen trots inskränkningar i energiförbrukningen i allt väsentligt skall genomföras har överbefälhavaren givit direktiv för besparingsåtgärder och försvarsgrenscheferna utfärdat tillämpningsföreskrifter för dessa åtgärder. Detta innebär bl.a. att delar av de planlagda biltransporterna under repetitionsövningarna i stället kommer att ske med järnväg. Vidare planeras övningar som kräver långa transporter till samövningsområden så, att de som ett alternativ kan genomföras på respektive förbands egna övningsfält. Detta alternativ har bl.a. valts för övningarna i Bergslagens militärområde.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Vi måste ju alla spara energi i dessa dagar, och det är då också angeläget att man från försvarsmaktens sida bidrar i det stycket. Vissa uppgifter i svaret är glädjande — inte minst att man skall utnyttja järnvägen i större utsträckning än tidigare vid förflyttningar över långa avstånd. Det är förnuftigt. Det är också bra att man avser att genomföra de planerade övningarna inom Bergslagens militärområde i nära anslutning till förbandens förläggningar.

Jag tror att det från rent psykologisk synpunkt är nödvändigt att även krigsmakten sparar. På så sätt visar man det allvar som ligger i den nu rådande krissituationen på energiförsörjningens område. Från ren övningssynpunkt kan det också vara bra att man helt hastigt får lov att rikta in sig på andra övningsom råden än vad man från början planerat. Jag tror att det kan vara en nyttig åtgärd också från ren övningssynpunkt för dem som lägger upp övningar inom försvaret. Ytterligare fysiska övningar kan säkert också ur ren försvarssynpunkt vara nyttiga, och dessa kräver endast mänskliga insatser. Jag vill därutöver bara uttrycka den förhoppningen att man från försvarets sida när man nu skall genomföra de bantade övningarna på allt sätt försöker lägga sig vinn om att spara så mycket drivmedel som någonsin är möjligt. Än en gång tackar jag för svaret.
Herr talman! För att det inte skall råda något missförstånd vill jag framhålla att man inom den militära sektorn kontinuerligt arbetar med dessa frågor. Besparingsåtgärderna gäller hela utbildningsskedet och hela den militära verksamheten på olika områden. Just när det gäller repetitionsutbildningen är en stor del av energiåtgången helt enkelt fysisk energi som de inkallade får prestera. I verkligheten är det inte så att drivmedelsåtgången just i det sammanhanget är särskilt stor. Den är, som jag framhöll i mitt svar, relativt liten, men det hindrar inte — och där är jag överens med herr Karlsson i Malung — att man skall utnyttja alla tillfällen också i de här sammanhangen att spara.

Herr talman! Herr Wachtmeister i Staffanstorp har frågat om jag, mot bakgrund av att till apoteken återlämnade, sannolikt ej öppnade medicinförpackningar motsvarande betydande belopp kastas bort, är beredd bidra till sådana åtgärder att medicinen i stället kan tillvaråtas. Läkemedel som inte konsumerats kan återlämnas till närmaste apotek. I princip förstörs alla sådana läkemedel. Detta sker bl.a. av hygieniska skäl och på grund av att läkemedlen kan ha skadats genom olämplig förvaring. För att minska kassationen av läkemedel har socialstyrelsens läkemedelsavdelning vid kontakter med läkemedelsfabrikanter framhållit behovet av lämpliga förpackningsstorlekar. Detta har resulterat i att läkemedel nu ofta säljs i mindre förpackningar, avsedda för ett behandlingstillfälle. Apoteksbolaget lämnar fortlöpande information till läkarna om förekomsten av mindre förpackningar av vissa läkemedel. Jag kan här också nämna att Apoteksbolaget avser att inom kort göra en undersökning av mängd och art av läkemedel som har lämnats ut från apotek men inte konsumerats. Det är avsikten att resultatet av denna undersökning skall läggas till grund för vidare åtgärder på läkemedelsområdet.

Herr talman! Den tid som är tillmätt för de här frågestunderna medger inte att jag går djupare in på hela frågan om läkemedlen och konsumtionen. Mycket skulle annars kunna sägas i den saken. Det var en stor reform som vi genomförde, det vill jag emellertid ha sagt i detta sammanhang. Det kan kanske i förstone förefalla naturligt att oöppnade medicinförpackningar som återlämnats till apotek inte bör förstöras utan i stället tas till vara och utlämnas till andra patienter. Frågan är emellertid inte så enkel. För läkemedel gäller olika krav på förvaring för att deras effekt inte skall förändras, och de hygieniska kraven är i detta sammanhang mycket väsentliga. Även om en läkemedelsförpackning är obruten kan den ha varit i händerna på t.ex. en infekterad patient. Det är därför i regel inte möjligt för apoteken att garantera att återlämnade läkemedel är av fullgod kvalitet och även i övrigt är lämpade att utlämnas. Men självfallet är det angeläget att begränsa samhällets kostnader för Nr 10 läkemedel, inte minst genom att minska kassationen. j Torsdagen den Som jag här, herr talman, har framhållit i mitt svar har också 24 januari 1974 socialstyrelsen och Apoteksbolaget nu uppmärksamheten riktad på —— — — — frågan. Mindre förpackningar har också under senare år blivit allt Om särskild läkarvanligare. Stor vikt har lagts vid att informera läkarna om att de ej bör kontroll ev diabetesförskriva större mängder läkemedel än vad som kan anses nödvändigt vid sjuka gravida den aktuella behandlingen. kvinnor Vi kommer helt naturligt att följa dessa frågor, ty det är angeläget att man får till stånd en så god ordning som möjligt.

Herr talman! Fru Nordlander har frågat vilka åtgärder regeringen ämnar vidta i syfte att få till stånd tillfredsställande läkarkontroll av diabetessjuka gravida kvinnor för att minska barnadödligheten för denna grupp av kvinnor. Vid jämförelse med andra länder har Sverige en mycket låg spädbarnsdödlighet. Till stor del torde detta bero på vår väl utbyggda förebyggande mödravård. Det är likväl angeläget att göra allt som är möjligt för att ytterligare förbättra mödravården, särskilt för sådana riskgrupper, där komplikationer under graviditeten eller vid förlossningen kan förekomma. I fråga om diabetessjuka gravida kvinnor är det viktigt att läkare på mödravårdscentral — om han själv inte är specialist på sådan sjukdom — inhämtar sakkunnigt råd eller remitterar kvinnan till specialist. I några landsting har också utsetts en särskild överläkare med uppgift att ha tillsyn över och leda mödrahälsovården. En av de viktigaste uppgifterna är därvid att sprida kunskap om bl.a. de åtgärder som bör vidtas vid havandeskap i kombination med diabetes. I socialstyrelsens nyligen färdigställda utredning om förlossningsvårdens organisation har ägnats särskild uppmärksamhet åt möjligheterna att undvika komplikationer vid graviditet och förlossning bl.a. när det gäller diabetessjuka kvinnor. Enligt vad jag inhämtat avser socialstyrelsen att i anslutning härtill bedriva en ökad information i dessa frågor till läkare och annan personal inom mödravården.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min enkla fråga. Även om svaret är hållet i en positiv ton tillför det inget konkret till frågeställningen. Det finns för närvarande ca 200 000 diabetessjuka i vårt land. Även om diabetes i stor utsträckning är en ålderssjukdom, är det tyvärr så att 53 denna sjukdom ökar och att det är den yngre generationen som drabbas i ökad omfattning. Det är en sjukdom som drabbar kvinnor oftare än män. Genom ökningen av sjukdomen hos de yngre blir det allt fler kvinnor i fertil ålder som drabbas, och då kommer vi in på frågan om deras möjligheter att föda levande och friska barn. Enligt forskarna är diabetes ärftlig och arvsanlagen finns hos många människor. Det är då också klart att ju fler överlevande barn som föds med diabetessjuka föräldrar, desto mer ökar också sjukdomsrisken. Men detta kan inte få innebära att inte allt som är möjligt att göra också görs för de diabetessjuka för att dessa skall få leva ett normalt liv, och det gäller också dessa kvinnors rätt och möjlighet att föda barn under betryggande omständigheter. En intensiv forskning har bedrivits på detta område. Man vet mycket om sjukdomen och om hur den skall behandlas, och vi hoppas att man snart också skall finna bot för denna sjukdom. Men även nu kan mycket göras för att lösa det problem som frågan i dag gäller. Experter på detta område hävdar att med en adekvat diabetesbehandling innebär graviditet knappast längre större risker för en kvinna med diabetes än för en icke diabetessjuk kvinna. Men detta förutsätter en mycket noggrann diabeteskontroll under hela graviditeten — ett problem som har även en sjukvårdsadministrativ aspekt, eftersom det för en sådan diabeteskontroll krävs ett intimt lagarbete av intresserade och erfarna specialläkare. I senaste numret av Läkartidningen redovisas, vilket också har uppmärksammats av pressen i övrigt, en undersökning av diabetesgraviditeter under en femårsperiod i Linköpingsregionen. Jag skall inte gå in på de läkartermer som använts och som jag inte behärskar, men klart framgår att en minutiös kontroll av moderns diabetes är avgörande för resultatet vid födseln. Till sist: möjligheten till en adekvat diabetesbehandling får inte vara beroende av var man är bosatt. Därom tror jag att statsrådet och jag är överens, och det kanske jag kan få bekräftat nu. Ansvaret för en lösning av den frågan måste väl ligga hos statsrådet.
Herr talman! Det är säkerligen inte obekant för fru Nordlander att vi har världens lägsta spädbarnsdödlighet i vårt land, och det säger ganska mycket om den standard vi har kunnat bygga upp på sjukvårdsområdet. Men samtidigt har vi riskgrupper och där möter vi många problem. En sådan riskgrupp har fru Nordlander pekat på i sin fråga. Det är angeläget — låt mig understryka det — att allt som är möjligt görs för att minska spädbarnsdödligheten för diabetessjuka kvinnor. Från centralt håll har man också i hög grad haft sin uppmärksamhet riktad på de här problemen. Jag kan nämna att det redan tidigare har gått ut cirkulär angående specialistövervakning av blivande mödrar, där man har understrukit vikten av att särskild uppmärksamhet ägnas bl.a. gravida kvinnor med diabetes. Sådana frågor tas också upp i de årliga kurser för läkare m.fl. inom mödraoch barnhälsovården som socialstyrelsen anordnar. Som framgått av mitt svar avser nu socialstyrelsen att intensifiera och bygga ut informationsverksamheten i de här frågorna. Jag kan här också nämna att ökade läkarresurser fr.o.m. innevarande Nr 10 budgetår ställts till socialstyrelsens förfogande för obstetrik och gyneko Torsdagen den logi. 24 januari 1974 Det är, herr talman, min förhoppning att de åtgärder som vidtagits och — — — — som nu planeras skall medföra en väsentlig minskning av spädbarnsdöd Ang. een för den ligheten för diabetessjuka kvinnor. som ådömts frihets

Herr talman! Jag tackar för detta ytterligare besked. Jag är helt medveten om den låga barnadödligheten, men i det här fallet varierar barnadödligheten, beroende på var man bor, från 5 upp till 30 procent. Jag har förut tagit upp frågor om olika behandling av människor beroende på bostadsort, och det är alltid lika deprimerande att konstatera att det finns sådana fall. I samband med undersökningen i Linköpingsregionen gjordes en rundfråga till landets barnkliniker rörande diabetesvårdens organisation. Svar lämnades från 26 av 44 tillfrågade lasarett, och endast 8 av de svarande uppgav att det fanns en adekvat organiserad vård för gravida kvinnor med diabetes. Vid sjukhus där antalet diabetesgraviditeter är lågt föreligger svårigheter att upprätthålla en önskvärd behandlingsberedskap, och därför måste en viss centralisering ske, även om det förlänger resvägen för vissa patienter. Då krävs det en komplettering i samarbete med sjukhuset, så att en acceptabel vård under den första delen av graviditeten kan ges så nära hemmet som möjligt för att sedan mot slutet följas upp av sjukhusvård på därtill rustat sjukhus. Ytterligare en synpunkt är att det är viktigt med adekvat vård vid den första graviditeten. Unga kvinnor har större möjligheter till normal födsel, medan riskerna ökar med stigande ålder. Jag har i dag från docent Bengt Persson, Karolinska institutet, S:t Görans barnklinik, fått synpunkter på vården av gravida mödrar med diabetes och deras nyfödda barn i Sverige. Den redogörelsen överlämnar jag gärna direkt till statsrådet för beaktande, om han inte redan har tagit del av den.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig om jag vill uttala mig om vilken praxis som bör följas när det gäller rätt för person som ådömts frihetsstraff att ta emot besök av make, eventuellt även annan familjeanhörig. Den som dömts till frihetsstraff och intagits i fångvårdsanstalt får enligt lagen om behandling i fångvårdsanstalt ta emot besök av bl.a. 55 straff att mottaga besök av anhörig familjemedlemmar och andra närstående i den mån det är förenligt med ordningen inom anstalten och om det inte av särskild anledning kan verka skadligt. Enligt ett av kriminalvårdsstyrelsen utfärdat cirkulär om vård i anstalt bör sådana besök främjas. En vidsträckt rätt för personer som intagits i fångvårdsanstalt att ta emot besök är enligt min mening av väsentlig betydelse. En mindre restriktiv lagreglering än den nuvarande är därför väl motiverad. I en proposition angående ny lagstiftning om kriminalvård i anstalt m.m., vilken avlämnades tidigare i denna vecka, föreslås därför att intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske. Han skall dock inte få ta emot besök som är ägnat att äventyra säkerheten i anstalten eller som kan motverka hans anpassning i samhället eller eljest vara till skada för honom eller annan. Den begränsning som ligger i uttrycket ”där det lämpligen kan ske” syftar enbart på sådana förhållanden som anstaltsrutinen, personaltillgången och andra praktiska förutsättningar för mottagande av besök. Det ligger i sakens natur att övriga begränsningar endast sällan kan bli tillämpliga när det gäller besök av nära anhöriga. Skyddet för de intressen som ligger bakom häktningsinstitutet motiverar att särskilda regler om besöksrätt gäller, när dom avseende frihetsstraff inte vunnit laga kraft och den som domen avser skall vara häktad i avvaktan härpå. I lagen om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. sägs, att häktad får ta emot besök endast om besöket kan ske utan att äventyra ordning och säkerhet eller medföra fara för att bevis undanröjs eller utredning om brott eljest försvåras. Den möjlighet att förbjuda besök som dessa regler ger bör enligt min mening användas restriktivt. Vid tillämpningen bör tas så stor hänsyn som möjligt till de omhändertagna och deras anhöriga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret och uppfattar andan i det som i sak positiv. Därav följer att bedömningen även ur statsrådets synpunkt måste vara att behandlingen av Jan Guillou — som är bakgrunden till min fråga — inte var sådan som den borde ha varit. Man höll honom nämligen i sträng isolering sedan domen fallit. Han fick inte träffa sin fru, vilket är ett känt faktum. Han satt i en cell där han enligt uppgift inte ens hade ögonkontakt med någon av de andra fångarna. Motiveringen till isoleringen var, såvitt jag har fått veta, att en normal behandling kunde försvåra utredningen. Man har svårt att ta detta på allvar. Utredningen var slutförd, domen hade fallit och någon samhällsomstörtande konspiration mellan makarna, om de fått träffas, kunde knappast ha befarats. Då ligger det nära till hands att tolka behandlingen av Guillou så som många också har gjort, nämligen att det var fråga om ytterligare straff eller om en hämndåtgärd. Nu vet jag att den isolering som jag talar om har hävts sedan frågan ställdes. Men vad det här gäller är ju inte närmast ett enskilt fall, utan det är fråga om de principer som tillämpas. Det kan inte vara rimligt att makar eller andra nära anhöriga på detta grymma sätt skall hållas åtskilda sedan dom fallit. Jag har svårt att tänka mig fall då en åtgärd av det här slaget kan vara motiverad. Statsrådet Geijer nämner några praktiska skäl: anstaltsrutiner, personaltillgången osv. De gällde knappast i detta fall. I fråga om häktningsinstitutet säger statsrådet också att reglerna bör användas mycket restriktivt även i fall då personer sitter häktade och domen inte vunnit laga kraft, vilket ju här var situationen. Jag tycker att det lagrummet måste tolkas mycket restriktivt, därför att det betyder hård press för såväl häktade som deras anhöriga, och i det här omnämnda fallet inte minst därför att isoleringstiden också kom att omfatta den helg som brukar firas i värme och gemenskap. När det gäller IB-affären finns det åtskilliga plumpar i de rättsvårdande instansernas agerande. Jag tycker att den nämnda isoleringen är en av dem.
Herr talman! Det är nödvändigt att hålla isär situationen för den som är häktad och för den som fått en lagakraftvunnen dom. När det gäller en häktad kommer speciella moment in i bilden och som åklagaren måste bedöma. Om det nu var detta enskilda fall som var bakgrunden till herr Lövenborgs fråga är det bara att konstatera att möjlighet ju alltid finns att riksåklagaren överprövar fallet. Så skedde ju också i detta fall. Därefter medgavs besök av anhöriga, vilket jag tycker är ilinje med hur man skall tolka denna bestämmelse.
Herr talman! Det var ju en högst ovanlig åtgärd som vidtogs i det konkreta fallet, och om det gällt någon annan än den det nu gällde hade det förmodligen inte blivit särskilt stark reaktion. Här handlade det om en fånge som var en s.k. kändis, vilket han hade blivit genom omständigheternas makt, och då fästes alltså uppmärksamheten på att en åklagare har den formella möjligheten att hålla en person isolerad till dess att domen vinner laga kraft. Jag tycker inte att de regler om begränsning av besöksrätten som finns kan appliceras på fallet. Jag tänker på de bestämmelser som gäller i fråga om besök som kan äventyra ordning och säkerhet på anstalten eller som kan medföra fara för att bevis undanröjs eller utredning om brott eljest försvåras. Här handlade det om besök av Jan Guillous hustru Marina Stagh, men det kan självfallet också gälla andra fall än Jan Guillou; det beror på åklagarens bedöm ning. Jag tycker att det mot denna bakgrund är motiverat att det görs en översyn också när det gäller det lagrum som man i detta fall stödde sig

Herr talman! Herr Sellgren har frågat mig om jag är beredd att på grundval av erfarenheterna från försöken med veckoslutstrafik genom tågcharter på sträckan Sundsvall—-Stockholm föregående år förorda ett mer omfattande utnyttjande av tågcharter. SJ:s s.k. tågcharter vänder sig till grupper av resande där resan utgör en del av ett större arrangemang. En researrangör abonnerar således t.ex. en hel vagn i ett bestämt tåg och betalar ett fast pris för detta. Själva resans pris för varje resenär beror därför av beläggningen, medan totalpriset bestäms av arrangören beroende på kostnaderna i övrigt, hotellrabatter etc. Enligt gällande bestämmelser äger SJ medge sådana nedsättningar i förhållande till järnvägstaxorna som är förenliga med SJ:s ekonomiska intresse. Då det således ankommer på SJ att göra ifrågavarande bedömningar, är jag inte beredd att ta något initiativ av det slag herr Sellgren åsyftar.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Statsrådet har fäst sig vid att jag undrar om han är beredd att ”förorda” ett mer omfattande tågcharter, och i sitt svar tar han närmast upp de traditionella typer av tågcharter som förekommer. Men mig veterligt kan man inte utan vidare abonnera på vagnar mellan vissa relationer för att bedriva veckoslutstrafik, utan den försöksverksamhet som genomfördes på sträckan Sundsvall-Stockholm var någonting exklusivt som SJ resebyrå fick göra för en kortare period. Sedan var avsikten att SJ skulle utvärdera resultatet för att se om denna tågcharter tagit något av den ordinarie trafiken. Det har nu gått ungefär ett år sedan försöksverksamheten genom fördes, och såvitt jag vet är utvärderingen ännu inte klar. Detta är orsaken till att jag ställt frågan till statsrådet, och svaret kan uppfattas som en bekräftelse på att SJ åtminstone än så länge kan styra verksamheten helt efter sin egen bedömning. Tåget är ett bekvämt transportmedel. Många föredrar av tradition att åka tåg, men biljettpriserna är för höga — det är tröskeln som hindrar ett större utnyttjande av tåget. Järnvägen är energisnål och måste därför uppmärksammas mera som det främsta kollektiva transportmedlet. SJ bedriver veckoslutstrafik med bussar i konkurrens med andra bussföretag — det är i och för sig helt riktigt — men ofta bedriver SJ denna veckoslutstrafik i konkurrens med sin egen rälsbundna verksamhet, och då går det fulla bussar och tomma tåg. Det är ungefär samma avgångstider för tåg och SJ-buss från en och samma ort till en och samma relation. Detta är slöseri med energi och medel. Med detta menar jag inte att SJ inte skulle kunna bedriva veckoslutstrafik med buss i konkurrens med andra bussföretag, men att konkurrera med sig själv är knappast någonting som man kan rekommendera. Som jag sade är det slöseri med energi och medel. Därför var jag oroad över att det skall ta ett helt år innan utvärderingen är klar. Det tyder på att det inte kommer att bli någon upprepning av detta sätt att bedriva veckoslutstrafik som jag anförde ett exempel på i min fråga och som var mycket uppskattat.
Herr talman! Som jag framhållit i mitt svar till herr Sellgren har statens järnvägar att inom ramen för de tekniska, praktiska och utrymmesmässiga resurser man anser sig ha föranstalta om rabatter av den typ som vi här diskuterar. Därför har jag inte vare sig anledning eller möjlighet att diskutera huruvida statens järnvägar i den relation, som jag förutsätter att herr Sellgren tänker på, kan fortsätta med denna form av rabatterade resor. Det måste åligga statens järnvägar, inte Kungl. Maj:t, att från tid till annan avgöra vad som från företagets synpunkt är möjligt. Jag tror inte heller att herr Sellgren i den delen har någon annan mening. Sedan är vi helt överens om att järnvägarna är ett bra kommunikationsmedel, som bör användas av alla som har möjlighet till det, och det ligger också i hela den nya trafikpolitik som regeringen nu står i begrepp att fastlägga och som sedermera kommer att föreläggas riksdagen. Därför menar jag att herr Sellgrens frågeställning om tidpunkten för utvärderingen av de nu årsgamla försöken knappast kan kopplas samman med frågan om SJ:s möjligheter att utvidga eller upprepa sådana här rabattresor. Det är helt enkelt så att SJ med hänsyn till den kapacitet man har och de resurser som står till förfogande har att pröva olika former för rabatter. Detta är just en sådan rabatt. Jag utgår från som självklart att företaget inte drar sig för att upprepa de försök som här gjorts, om man finner att det finns resurser för det.
Herr talman! Då konstaterar jag än en gång att statsrådet och departementet inte har någon möjlighet att ingripa i sådana här frågor. Men låt mig ändå som min mening framhålla att SJ, som jag erfarenhetsmässigt ser det, har både utrymmesmässiga och tekniska resurser att bedriva veckoslutstrafik mellan vissa relationer som är naturliga för företaget, utan att detta skall behöva nämnvärt påverka SJ:s ordinarie trafik. Man reser nämligen sällan med tåg mellan två relationer över ett veckoslut. Mönstret är i stället sannolikt det att någon åker hem till helgen och andra åker hemifrån när helgen är slut. Det är inte samma personer som reser. Det är det som gör att beläggningen för SJ under veckosluten är ganska hög. Här är det fråga om att skapa förutsättningar för att ta med speciella vagnar, som är chartrade av t.ex. resebyråer. Jag kan inte säga hur det är för dagen, men för inte så länge sedan annonserade SJ om veckoslutsbussar från Kramfors till Stockholm med avgång några minuter före det ordinarie tågets avgång. Detta kan inte vara ett riktigt sätt att utnyttja vare sig de ekonomiska resurserna eller resurserna på energisidan.
Herr talman! I klarhetens namn är det angeläget att säga att statens järnvägar när det gäller busstrafiken, enkannerligen då veckoslutstrafiken, icke konkurrerar enbart med sig själv, dvs. med den rälsbundna trafiken. Herr Sellgren vet lika väl som jag att det också finns annan trafik på landsvägarna, nämligen privat busstrafik. Jag tycker att det är helt riktigt — och det tyckte också herr Sellgren i sitt första inlägg — att statens järnvägar anordnar billiga bussresor under helgerna, om man vagnmässigt och på annat sätt har resurser till det. Man kan till relativt låg kostnad sätta in en landsvägsbuss för en veckoslutsresa. Det är i dagens läge inte möjligt att uppnå samma kostnadsbild när det gäller den spårbundna trafiken. Det går bara inte. I det fallet får man, som jag sade i min förra replik, anpassa rabatterna i den spårbundna trafiken till tillfälliga arrangemang av typ chartererbjudande och liknande. Jag har sagt detta därför att man av herr Sellgrens senaste replik kunde få uppfattningen att SJ har dominansen även i busstrafiken, vilket ju icke är fallet.
Herr talman! Vad herr statsrådet sade i början av sin senaste replik är exakt vad jag sade i mitt första anförande, nämligen att SJ bedriver veckoslutstrafik med bussar i konkurrens inte bara med sig själv utan även med andra bussföretag. Jag sade uttryckligen att det är SJ:s fulla rätt att göra så. Men när man samtidigt bedriver konkurrens med sin egen rälsbundna trafik anser jag att det går för långt; det är slöseri med både energi och medel. Våra uppfattningar om hur det hela bör läggas upp börjar närma sig varandra. När det gäller SJ:s engagemang på detta område, tror jag att vi är överens. SJ skall självfallet inte heller ha monopol på veckoslutstrafiken med bussar. Men det är liksom en annan sak som är mer komplicerad och som inte gäller just det spörsmål vi diskuterar i dag.

Herr talman! Herr Komstedt har frågat mig om jag avser att vidtaga åtgärder för att få fram alternativa vägbeläggningsmaterial i stället för asfalt i syfte att hålla tillbaka oljeförbrukningen. Mot bakgrund av hittillsvarande resultat inom vägforskningen står det klart, att det inom överskådlig framtid inte är möjligt att finna nya material som kan ersätta nu kända och använda vägbeläggningsmaterial, nämligen asfalt, vägolja m.m. I vissa sammanhang — där det bedöms lämpligt med hänsyn till teknisk-ekonomiska faktorer — används cement som bindemedel i vägbeläggningar. Man får dock inte glömma att cementtillverkning är förhållandevis energikrävande och att stora kvantiteter bränsle, vanligen eldningsolja, åtgår vid tillverkningsprocessen. Priset på såväl asfalt som vägolja har under det senaste året ökat kraftigt. Jag utgår från att vägverket som ett led i sin fortlöpande forskningsoch utvecklingsverksamhet tar till vara alla möjligheter att få fram godtagbara beläggningstyper som kräver en relativt sett mindre mängd bindemedel. Något initiativ från min sida anser jag med hänsyn härtill inte motiverat.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Jag hade väl inte väntat att statsrådet skulle presentera några alternativa färdiga lösningar på det problem som jag har aktualiserat, och det gör ju statsrådet inte heller. Däremot skulle man kunna tänka sig att statsrådet hade varit mera positiv i sitt svar när det gäller att uttala sig om att driva på utvecklingsarbetet och forskningen på det här området. Man skulle kunna tänka sig att medel för sådan forskning tas exempelvis av byggforskningsavgifterna. För ett par år sedan ändrades byggforskningsavgifterna så att den lönesumma som tillföres byggforskningen även tas från anläggningsarbeten, men mig veterligt har man inte satsat några betydande belopp för att få till stånd forskning beträffande just vägbeläggningsmaterial. I år föreslås en höjning av byggforskningsavgiften från 0,5 till 0,6 procent. Det skulle kanske utifrån de utgångspunkterna vara rimligt att satsa något mer — och att statsmakterna vore pådrivare — för att få fram alternativa vägbeläggningar. Jag menar inte att asfalten är dålig som material. Det är inte därför jag har ställt frågan, och jag har inte heller gripits av stora skälvan på grund av den situation beträffande oljan och energiförsörjningen som vi befinner oss i just i dag. Jag tror nog att oljefrågorna kommer att lösas på sikt, men problemet är att oljan ökat kraftigt i pris. I den petita som upprättades av statens vägverk i mitten av år 1973 och som ligger till grund för budgetåret 1974/75 kunde man inte ta hänsyn till de ökade kostnader som nu kommer att uppstå för vägbeläggningsmaterial. Det kommer att handla om åtskilliga miljoner kronor på minussidan, och det betyder självfallet att vi får mindre utbyggnader och underhåll på vägsidan än beräknat. De knappa tillgångar som redan finns på vägsidan kommer alltså att ytterligare beskäras. Nu säger statsrådet i sitt svar att man använder cement i vissa fall. Jag kan inte uttala mig om huruvida det är tekniskt riktigt att satsa mer på cementsidan. Statsrådet hänvisar till att cementframställning är energikrävande, men då kan man säga att den energi som går åt för att producera cement kan framställas av något annat än olja. Statsrådet säger att han utgår från att vägverket fortlöpande skall följa dessa frågor, men då är vi tillbaka vid medelstilldelningen: vägverket kanske inte har de resurserna utan skulle kanske önska ett ingripande från statsmakternas sida som ett pådrivande instrument.

Herr talman! Herr Nyhage har frågat mig om jag är villig medverka till att SJ:s godsbefordringsförhållanden i Kinna inte försämras. i Marks kommun innebär att den i Kinna tidigare införda tågbilgodsservicen nu också kommer att omfatta Skene. Denna utökning av servicen innebär vidare att forslingskapaciteten ökas så att förutom hemforsling av styckegods direkt till affärer och företag hämtning av avgående gods kan erbjudas kunderna i Marks kommun i större utsträckning än tidigare. Den godsmängd som sedan återstår att behandla i magasinen i Kinna och Skene, som båda ligger inom Marks kommun på ett inbördes avstånd av 3,8 km, är av så liten omfattning att den enligt SJ inte motiverar att båda magasinen bibehålls. Eftersom magasinet i Skene är av mycket god standard har SJ valt att utnyttja detta som inoch utlämningsställe i Marks kommun och inte återuppföra det brunna magasinet i Kinna. Kommunen har motsatt sig att omläggningen sker redan innevarande vinter. SJ har tagit hänsyn härtill och avser nu företa omändringen fr.o.m. den 1 juli i år. Genom att huvudparten av styckegodset kommer att direktforslas från och till styckegodsterminalen i Borås och genom det förhållandet att för resterande gods lokal service bibehålls i Marks kommun vid magasinet i Skehe synes de vidtagna åtgärderna ge en godtagbar service för såväl ortens näringsliv som allmänheten.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det avgivna svaret. Bakgrunden till frågan är att godsmagasinet i Kinna helt förstördes av brand i juni 1972. I avvaktan på att ett nytt magasin skulle byggas upp har man fått använda sig av ett provisorium. Det har fungerat, tack vare utomordentliga insatser av personalen, som fått arbeta under svåra förhållanden. Planerandet av ett nytt magasin har pågått i mer än ett och ett halvt år. Ritningar har åtskilliga gånger vandrat mellan SJ:s centralförvaltning och olika lokala myndigheter och instanser. Allt tydde alltså på det som ansågs fullkomligt självklart, nämligen att SJ ämnade uppbygga ett nytt magasin, då plötsligt besked utgick att man i stället avsåg att överflytta all godshantering till Skene, ca 4 km från Kinna. Detta besked bör ses mot bakgrunden av att Kinna är den enda station som SJ har satsat på såsom serviceinrättning mellan Borås och Varberg — man har låtit bygga ett nytt stationshus för några år sedan. Det bör också ses mot bakgrunden av att man har tonat ner verksamheten vid Skene station, som automatiserats, vilket alltså medger tågrörelser utan bemanning vid stationen. SJ:s överraskande besked i denna fråga väckte milt sagt stor bestörtning i vida kretsar. Därest man nu förverkligar sina planer att överflytta godshanteringen från Kinna till Skene, innebär detta otvivelaktigt försämrade förhållanden för befolkningen i allmänhet, för företagarna i synnerhet och för småföretagarna i allra högsta grad. Den övervägande delen av bygdens industri är lokaliserad till Kinna och inte till Skene. En betydande del av den omgivande bygden har Kinna som centralort i såväl järnvägssom postalt hänseende. I allra högsta grad får därför ett nedläggande av godshanteringen i Kinna negativa konsekvenser. Det blir kraftigt ökade kostnader och allvarligt försämrad service. Samhällsekonomiskt sett är SJ:s beslut inte försvarligt. Nr 10 Ökningen av näringslivets kostnader på grund av den längre transportvä Torsdagen den gen — man kan inte nöja sig med att bara se på avståndet mellan Kinna 24 januari 1974 och Skene, eftersom många har långt avstånd till Kinna — blir mycket — — — — större än de eventuella kostnadsbesparingar som SJ kan vinna genom att —Å”8 SJ:s godsbeej investera i ett nytt godsmagasin i Kinna. fordringsförhål Även servicemässigt sett är SJ:s beslut oförsvarligt. SJ kan möjligen på landen i Kinna ett tillfredsställande sätt klara utforslingen av godset men definitivt inte inforslingen. Genom sitt beslut framtvingar SJ längre transportvägar, och särskilt de mindre företagen drabbas svårt. Den enskilda människan kommer i kläm. Att man på skilda håll har reagerat kraftigt är inte underligt. Jag vill här, eftersom min tid har gått ut, bara uttrycka den förhoppningen att statsrådet måtte uttala att han inte vill medverka till en sådan omotiverad och på sakliga skäl ogrundad åtgärd som det här är fråga om.
Herr talman! I ett svar till herr Lindberg den 6 december i fjol på en fråga som hade nära släktskap med den fråga herr Nyhage nu har tagit upp sade jag följande: ”Efter beslut av 1968 års riksdag har det blivit möjligt för kommuner, som anser att olönsam järnvägsstation bör bibehållas, att göra framställning om detta till Kungl. Maj:t. Sådan framställning kan göras även ifall SJ har för avsikt att lägga ned endast ett trafikslag vid stationen.

Mot denna bakgrund, herr talman, menar jag att Marks kommun har varit i sin fulla rätt att överklaga förändringen hos Kungl. Maj:t. Kommunen har inte utnyttjat den överklagningsmöjligheten. Man har i sitt yttrande till SJ sagt att man motsätter sig tidpunkten för förändringen. Allt detta gör, menar jag, att det finns skäl för SJ att bedöma det så att dess beslut i frågan är prövat av Marks kommun.
Herr talman! Det är ingen tvekan om att såväl kommunala myndigheter som företagare och representanter för befolkningen har reagerat mycket negativt mot detta besked. De kommunala myndigheterna har önskat att godsmagasinet i Kinna skall byggas upp igen. Av den centrumplan som jag har ett exemplar av i min hand och som har utarbetats beträffande Kinna framgår också att man utgår från att ett 63 godsmagasin skall finnas på Kinna stationsområde. Från företagarhåll har man uppvaktat SJ men utan önskat resultat. Man kan inte tolka den reaktion som kommit till uttryck i bygden på annat sätt än att man där är klart för att godsmagasinet i Kinna bör bevaras. Om så inte sker blir det reellt sett ekonomiska svårigheter inte minst för företagarna och försämrad service. Det borde vara angeläget, inte minst i dessa tider när ökade drivmedelskostnader medför ökade kostnader för biltransporterna, att man söker bevara servicen i stället för att försämra den.
Herr talman! Om herr Nyhage har rätt — och jag har ingen anledning att ifrågasätta hans uppgifter om opinionen i området — är det ännu märkligare att inte Marks kommun har överklagat beslutet hos Kungl. Maj:t. Det är detta som fattas för att man skulle ha fått frågan slutligt prövad. Jag vidhåller således, utan att vilja rida på överklagningsinstitut eller någonting annat, att här hade man möjlighet att gå till högsta instans och få SJ:s beslut prövat. Man har inte gjort det. Det åligger inte Kungl. Maj:t att så att säga i andra riktningen aktualisera ärendet.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

Jag vill meddela att antalet under den allmänna motionstiden avlämnade motioner i år är ungefär lika stort som förra året. T. o. m. gårdagen hade 916 motioner avlämnats. Vid dagens förmiddagsplenum bordlades 258 motioner, och under eftermiddagen inlämnades till kammarkansliet 316 motioner. Sammanlagt hade alltså före detta plenums början avgivits 1490 motioner. Under sammanträdet har inkommit ca 80 motioner, och det totala antalet uppgår sålunda till omkring 1570, dvs. ungefär samma antal som under den allmänna motionstiden föregående år.